Herr talman! Kent Persson har frågat mig när jag avser att vidta åtgärder som gör att Telia Sonera lever upp till de principer som slås fast i 2012 års riktlinjer för företag med statligt ägande. Det är styrelsens och ledningens ansvar att förvalta och operativt driva bolaget. Det är rimligt att vi som ägare tydligt anger att vi tycker att hållbarhetsfrågor ska integreras av bolaget, men det är upp till styrelse och ledning att leva upp till ägarens inställning i dessa frågor. Vår utgångspunkt är att styrelsen har ett tydligt ansvar för bolagets drift, operativa inriktning och uppföljning. Som Kent Persson nämner har vi som största ägare talat om att Telia Sonera behöver en tydlig etisk kompass, inte minst när bolaget navigerar i länder där det förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter. Att enbart hänvisa till den lokalt tillämpliga lagen räcker inte. Det krävs ett förhållningssätt i hela organisationen där frågor kring bland annat mänskliga rättigheter tas på stort allvar och hanteras på ett föredömligt sätt. Ägarnas kanske viktigaste uppgift är att tillsätta en bra styrelse. I början av året gjorde jag bedömningen att en större översyn av styrelsens sammansättning var nödvändig. Detta för att kunna säkra en nystart för bolaget och gradvis återskapa det förtroende som gått förlorat och stärka förutsättningen för ett väl fungerande arbete kring etik och hållbarhetsfrågor, framför allt frågor rörande antikorruption, integritet och yttrandefrihet. Sedan i april finns en ny styrelse på plats med kompetens och förståelse för våra förväntningar inom detta område. Förutom att vara med och tillsätta styrelsen ska vi vara en kunnig och engagerad ägare som i dialog med framför allt styrelsens ordförande är med och utvecklar bolagets strategiska inriktning. Som huvudägare har vi ett tydligt ansvar att bolaget styrs på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Vi har varit mycket tydliga i vår styrning gentemot Telia Sonera. Finansdepartementet har en regelbunden dialog med bolagets nya styrelse och ledning. Detta är komplexa frågor som tar lång tid att lösa, och vi har försäkrat oss om att det finns ett långsiktigt och starkt engagemang i detta avseende. Jag har fullt förtroende för att den nu tillsatta styrelsen och bolagets ledning tar denna uppgift på allvar.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på interpellationen. Jag vill börja med att be om ursäkt. Av misstag har jag råkat publicera svaret under dagen. Det var inte meningen. Det ber jag verkligen om ursäkt för. Det ska inte upprepas. Bakgrunden till interpellationen om Telia Sonera var de uppgifter som kom alldeles nyligen om utvecklingen i Georgien. Enligt finska Yle har det nu avslöjats att Telia Soneras dotterbolag i Georgien hjälpt inrikesministeriet att avlyssna befolkningens mobiltelefoner. Det strider uppenbart mot de riktlinjer som regeringen har fastslagit när det gäller statligt ägande. Det är också någonting som har dykt upp efter det att riktlinjerna antogs 2012. Det finns verkligen en fundering om vad det är som har hänt och huruvida Telia Sonera lever upp till riktlinjerna eller inte. Det är bakgrunden till interpellationen. Det finns några nyckelmeningar i svaret från statsrådet: "Att enbart hänvisa till den lokalt tillämpliga lagen räcker inte. Det krävs ett förhållningssätt i hela organisationen där frågor kring bland annat mänskliga rättigheter tas på stort allvar och hanteras på ett föredömligt sätt." Det är väldigt bra. Det är också någonting nytt. I debatten tidigare har man från Telia Sonera ofta hänvisat till att man följer lagstiftningen i respektive länder. På det sättet har man också förvarat sitt agerande. Detta betyder någonting helt annat. Jag är väldigt nöjd med svaret. Nu gäller det för regeringen att se till att det finns ett tryck på Telia Sonera i era kontakter som jag vet att ni har för att se till att detta inte upprepas. Det som också har hänt nu är att Telia Soneras nya vd har tillsatt en utredning för att förhoppningsvis gå till botten med de inträffade händelserna i framför allt de forna öststaterna. Det är också viktigt att man ser det som den chans som Telia Sonera har att återupprätta sitt förtroende på marknaden. Det har fått frågor här: Sysslar ni med fortfarande med korruption när det gäller tänkta affärspartner? Det har troligen också missat affärer. Det är väldigt viktigt att allting kommer fram i granskningen som inte är slutförd. Man har bara publicerat en delrapport. Det agerande som man har gjort från Telia Sonera genom att helt enkelt avskeda fyra personer i ledande ställning visar på att det förhoppningsvis finns en kraft och en allvarlig mening att leva upp till de direktiv från regeringen som finns som ägarstyrning.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka Kent Persson för frågeställningen och interpellationen. Det är ett stort innehav i den statliga portföljen. Det är viktigt av många skäl. Dividerar man hela den statliga portföljen med antalet svenskar i landet kommer man fram till ungefär 60 000-70 000 kronor per person. Förutom att det är symbolföretag genom att staten äger dem är det ett stort ansvar rent pekuniärt att förvalta bolagen. De meningar som Kent Persson hänvisar till i mitt svar är viktiga. För mig börjar etik någonstans där lagen slutar. Om man har ambitionen att ha ett etiskt förhållningssätt räcker det inte vare sig i Sverige eller i andra länder med att enbart gå till lagens bokstav. Det måste vara lagens anda eller att man har en högre ribba än vad lagen föreskriver. Det är för mig vad etik handlar om i affärsverksamhet. Där både tror och hoppas jag att Telia Sonera lever upp till detta. Jag kan säga att jag inte vet i detalj vad som har hänt i Georgien. Jag vet inte heller om den tidning som skrev artikeln har det exakt klart för sig. När vi talar med Telia om Georgien säger de att den lokala vd:n där för Geocell, som det heter, har påbörjat ett påverkansarbete som har lett fram till ett nytt parlamentariskt utskott som tittar på frågan om en förändring av lagstiftningen så att det juridiska ramverket stärks. Detta görs på initiativ av Telias dotterbolag i Georgien, och jag tycker förstås att det är en bra handling. Vi får fortsätta att gräva i frågan om exakt vad som har hänt. Telia Sonera säger i alla fall att den lokala vd:n arbetar i den anda som jag just beskrev. Till detta hör att Telia Sonera på ledningsnivå nu har skapat en compliancefunktion som omfattar dessa frågor och som, vilket kanske inte är minst viktigt, rapporterar direkt till vd:n. Vd:n känner alltså ett extra ansvar här. Man har även etablerat en ny funktion - ett så kallat CEO-office, det vill säga vd:s eget kontor - som ska stödja den översyn av Eurasien som styrelsen har initierat. Jag tycker att det vi ser i både styrelsearbete och ledning i Telia bådar gott. Men jag är också överens med Kent Persson om att bolagets varumärke är skadat. Vi vet alla att förtroende tar lång tid att få och kort tid att förlora. Här har man bara en chans, som Kent Persson säger. Jag är nöjd med vad jag har sett av den granskning som har förevarit, men jag inser också att den inte är slut. Det kan komma fler typer av åtgärder från Telias ledning, och vi välkomnar deras arbete härvidlag.
Herr talman! Jag tackar statsrådet. Jag kommer att följa upp det som jag tycker är en nyckelmening i det hela, för det säger lite mer än att man kan gömma sig bakom lagstiftning i respektive land. Det är som statsrådet säger: Det handlar om etik och moral i affärsförbindelser. Visst tar det lång tid att bygga broar, och det går oerhört snabbt att riva dem. Telia Sonera har tappat förtroendekapital ute på marknaden; det råder ingen tvekan om det. Därför är det viktigt att man nu går till botten i utredningen och inte döljer någonting över huvud taget. Regeringen och statsrådet måste också bli informerade om vad som händer. Det är oerhört viktigt. Jag vet till exempel att Nordea via sin investerare har försökt att få tillträde till Uzbekistan, men det har aldrig blivit av. Detta är någonting som är viktigt; stora investerare har rätt att se och undersöka marknader. Detta är någonting som jag hoppas att den nya styrelsen för Telia Sonera tar till sig. Jag hoppas att de ser till att investerare och stora ägare har insyn i var någonstans de investerar och på vilka premisser de gör det. Annars kommer vi aldrig till rätta med de förhållanden som råder på marknaden. Med dessa ord tackar jag så mycket för svaret. Vi har ju en interpellation till som vi ska ta, så jag är nöjd.
Herr talman! Låt mig säga att detta är svåra frågor som vi säkert är överens om. Å ena sidan är det viktigt att man kan etablera ett kommunikationssystem så att människor kan tala med varandra. Det är grunden för demokratin. Kanske är det extra viktigt i de här svåra länderna. Å andra sidan ska man inte riskera att det används i händerna på diktatorer. Det är detta som är själva svårigheten när det gäller att agera för ett sådant här bolag. Min bedömning är att god etik inte står i något slags motsatsställning till lönsamheten, utan tvärtom. Jag tyckte att det som hände i Telia när Uzbekistanaffären exploderade var intressant. Först och främst var det två stora ägare som sålde av sina aktier: Swedbank Robur och Nordea Fonder. Det andra var att kunden reagerade. Det var ett borgarråd i Stockholm som sade: Vi har 40 000 abonnemang. Jag tänker göra en ny upphandling! Vi vet från enkäter när man har frågat ungdomar att det är viktigt för dem när de tar sina första jobb att de går till företag som har ordning och reda på de här sakerna. Det är kommersiellt viktigt att man tar dessa frågor på allra största allvar. Jag vet att den nya koncernchefen redan har varit i Uzbekistan på studiebesök, vilket jag tycker är en bra markering. Om vi på något vis kan hjälpa till för att se till att andra ägare i Telia får tillgång till dessa marknader gör jag gärna det i samtal med Telia.